Herr talman! Mats Lindberg sade beträffande proposition 1988/89:92 att den ger klara spelregler. Mot bakgrund av detta vill jag säga att med komplettering av nya mineraler och med anslutning till naturresurslagen skulle nuvarande lagar och minerallag bli lika klara. Det skulle dessutom medföra att gruvfolket skulle känna igen sig i ett regellandskap som det har vant sig vid under nästan Mats Lindberg säger också att det är otillfredsställande att man i de gamla lagarna kunde ligga länge på ett utmål. Det ligger tyvärr i prospekteringens natur att det i vissa fall kan vara nödvändigt att ligga länge på ett utmål. Låt mig, herr talman, ta Aitik som exempel. När Aitik först belades med utmål fanns inte den anrikningsteknik som gjorde fyndigheten brytvärd. Det tog 30 år för Boliden att få fram den anrikningsteknik som medförde att man kunde börja bryta malmen i Aitik. Nu är Aitik Sveriges i särklass viktigaste koppar och guldgruva. Det visar att det av tekniska skäl finns behov av att ha kvar långa tider för utmål om man skall kunna utnyttja fyndigheterna. Bostadsutskottet säger att ytterligare överväganden i fråga om prövningssystemet bör göras när översiktsplanerna i första generationen av naturresurslagen har kommit fram. Då inför man ytterligare tveksamhet för gruvfolket. Man vet att ytterligare prövning föreslås, och då kommer reglerna att ändras ännu en gång. När det gäller så långsiktiga verksamheter som gruvor bör man inte ändra spelreglerna ofta. Det hotar man att göra. Efter att ha hört hela debatten vill jag säga att jag tycker att centerpartiet tar på sig ett stort ansvar. Som enda parti samtycker centerpartiet till den nya lagen. Om man inte hade gjort det, skulle lagen inte ha kommit igenom riksdagen, trots att motiveringarna för avslagen har varierat.
Herr talman! Mats Lindberg liksom moderaterna och folkpartisterna uttalar sig på ett sådant sätt att det tydligt framgår att exploatering är det enda och primära intresset. De berör inte med ett ord att det handlar om knappa och ändliga naturresurser och vilka konsekvenser man skall dra av den kunskapen. Jag vill också tillägga att vi från miljöpartiets sida tycker att det är naturligt att gruvdrift skall granskas på samma sätt som annan miljöstörande industri. Det skall inte finnas ett antal specialbestämmelser för det området. Om jag har förstått bostadsutskottets uttalande rätt förordar man just den ordningen.

Herr talman! I fallet Aitik var situationen sådan att om den nya lagstiftningen hade gällt hade Boliden blivit av med sitt utmål långt innan den nya tekniken hade kommit fram, och då hade Aitik aldrig blivit bearbetad, vilket hade varit något av en katastrof både för bygderna runt Gällivare och för landets ekonomi. Aitik är den mest värdefulla gruva vi för närvarande har i Sverige med undantag av Kiruna.
Herr talman! Det drar ihop sig till votering, så jag skall inte förlänga debatten genom att upprepa mina argument. Men att lita på klokskapen i riksdagen, som Mats Lindberg gör, kan nog vara något vanskligt. Lagen skall inte träda i kraft den 1 juli 1991 utan först den 1 juli 1992. Är det möjligen så att socialdemokraterna räknar med att en annan majoritet i riksdagen får sätta detta elände i sjön?

Herr talman! Mats Lindbergs och mina uppgifter står faktiskt mot varandra. Jag har uppfattat att den teknik i anrikningen som man använde i Aitik kom fram från Outokumpu, och den utvecklades vid en tidpunkt långt senare än då Boliden fick utmål på fyndigheten. Jag tror faktiskt inte att Aitik hade kommit till stånd om de nu föreslagna spelreglerna hade varit införda för 30 år sedan.

Fru talman! Det är inte svårt att i vår tid se den fantastiska betydelsen av frihandeln. Runt omkring i världen har gamla diktaturer förvandlats till demokratier. Det gäller i Latinamerika, i Asien och i vår absoluta närhet i Europa. Det är behovet av att kunna handla, umgås och samarbeta som har drivit fram kravet på förändringar i tidigare slutna ekonomier. Vi ser i den europeiska gemenskapen en förkroppsligad samverkan som skapar fred. Gamla arvfiender har genom frihandel och ekonomisk integration gjort kriget omöjligt. Vi ser hur fattiga länder som till för 10--20 år sedan hade varit inom den slutna ekonomin genom att övergå till frihandeln på en imponerande kort tid kunnat resa sina ekonomier ur fattigdom och misär och kunnat ge sina medborgare drägliga villkor. Vi ser förvisso också motsatsen. Vi ser hur ekonomier som behållit sin slutenhet är efterblivna och inte bara har misslyckats i ekonomisk bemärkelse. Det är i de slutna ekonomierna som vi ser den eländigaste och mest människoförnedrande miljöförstörelsen. Frånvaron av konkurrens, nya kunskaper och ny teknik har gjort det möjligt för rent miljöförstörande verksamhet att fortgå år ut och år in. Konsekvenserna får bäras av enskilda människor, av barn som växer upp i förgiftade miljöer. Vi ser också i Europa hur kraven från de gamla tidigare kommunistiska slutna ekonomierna på att få ansluta sig till den europeiska frihandeln växer sig allt starkare. De ser betydelsen av frihandeln som ett sätt att stärka demokratin, att få nya kunskaper. De ser betydelsen av frihandeln som ett medel att skapa inte bara välfärd utan också en bättre miljö. Fru talman! Vi kan konkret se runt om i vår värld, i vår närhet och i fjärran, hur frihandeln har varit en process för fred, demokrati, mänskligt samarbete och mänsklig samexistens och en utveckling i ordets bästa bemärkelse.

Vi bör se det som vår viktigaste internationella uppgift att motverka protektionistiska strömningar, att underlätta för det mänskliga samarbete som frihandeln medger. Mot bakgrund av frihandelns uppenbara betydelse för den fattiga världen, för Östeuropas tidigare förtryckta folk och för den fredliga samvaron blir man förvånad över reservation 2. Där uttalas att frihandeln inte är ett mål i sig. Det är, fru talman, mot bakgrund av mänsklighetens mycket dyra erfarenheter -- tänk bara på efterkrigstiden -- en mycket besynnerlig tanke. Det går inte att finna något stöd för den tanken bland människorna i de tidigare östeuropeiska länderna. För dem är frihandeln ett mål i sig. Den är faktiskt ett medel för att förverkliga drömmen om den stabila demokratin, om en bättre miljö och uppnåendet av välfärd, som är en förutsättning för att man skall kunna resa sig från förnedringen. Detta är ingenting att förvåna sig över att vänsterpartiet, tidigare vänsterpartiet kommunisterna, vill anföra ett antal undantag. Man säger att undantag kan vara angelägna och nödvändiga. Man blåser därmed under litet grand av de protektionistiska strömningar som håller på att sprida sig i vissa länder, inte minst i tider av lågkonjunktur. Det betyder också att man inte vill att Sverige skall spela den aktiva rollen. Jag måste säga att jag också är förvånad över de andra reservanterna. Det må vara att de tolkar in andra saker i denna reservation än vad de tidigare anhängarna av den slutna ekonomin gör. Fru talman! Frihandelns betydelse gäller inte bara varor i den traditionella bemärkelsen utan också tjänster. Vi har velat lyfta fram betydelsen av att Sverige aktiverar sig för frihandeln när det gäller tjänstesektorn.

Det är viktig pedagogik i arbetet på att föra i frihandelns talan. Det är mot denna bakgrund tråkigt att utskottsmajoriteten inte har velat följa moderata och folkpartistiska ledamöter i utskottet. Fru talman! Till sist ytterligare en fråga i raden av reservationer. Reservationerna för förbud mot export av kärnteknologisk utrustning är i all sin enkelhet ett uttryck för cynism. Vi vet att i vår omedebaranärhet finns det länder och ekonomier som är i ett våldsamt behov av att sanera sin miljö. Dessa länder kommer inte att vilja bygga ut ytterligare den fossila kraftanvändningen. De har sett hur det har förstört deras ekonomier och miljö. De har sett vad det innebär. De söker i dag möjligheter att på ett bättre sätt än tidigare, utan konsekvenser för miljön av de slag som de har skådat, producera elektricitet under säkrare former.

Det är ur miljösynpunkt fördärvligt. Det är ur säkerhetssynpunkt och ytterst också ur moralisk synpunkt cyniskt att göra den svenska kärnkraftsdebatten till någonting som länderna i Östeuropa skall få lyda under. Fru talman! Frihandelns betydelse kan inte överdrivas.

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det kan kännas litet konstigt att inför en församling som består av sex ledamöter hålla högstämda anföranden om frihandeln och frihandelns betydelse. Jag vill gärna säga att jag tycker att det som Gunnar Hökmark sade var tungt och riktigt, och jag kan i väsentliga avseenden instämma i det. Det är alldeles uppenbart så, fru talman, att frihandeln har betytt mer för utvecklingen av välståndet i världen än nästan någonting annat. Jag tänker då inte bara på handeln med varor utan också och inte minst på det utbyte av idéer, tankar, teknologier och nya kunskaper som alltid har följt i handelns spår. Detta är inga nya erfarenheter. Vi kan under historisk tid konstatera att relativt välstånd alltid har varit en följd av ökad handel, medan det utan handel har varit tillbakagång, stagnation och fattigdom som blivit resultatet. Fri handel måste det vara. Det innebär att det skall vara en handel som inte bygger på slaveri, kolonialism eller socialistiskt förtryck utan en handel som blir till gagn för alla deltagande parter. Som liberal är det alldeles självklart att jag känner en extra stolthet över att företräda en idétradition för vilken frihandeln alltid varit någonting centralt. Det är mina företrädare i den svenska och andra riksdagar och på övriga områden av det politiska fältet som har försvarat och utvecklat frihandelns principer, ofta i hård strid med konservativa och socialistiska företrädare. Efter att ha hört Gunnar Hökmarks anförande i dag räknar jag avgjort honom inte till dem som motsätter sig en vidgning av och en fortsatt satsning på fri handel. Även området för frihandeln har successivt vidgats efter världskriget. Detta har lett till en kraftig stegring av levnadsstandarden i många tidigare fattiga länder. Undantagna är just de länder i Östeuropa och i u-världen som har satsat på en socialistisk planekonomi. Bortser man från våra grannar i Östeuropa är det Nordkorea och Cuba och, vill jag gärna tillägga, flertalet av de afrikanska huvudmottagarländerna för svenskt bistånd. Handelns betydelse för välståndet får aldrig undervärderas. Om man jämför handeln med bistånd är det inget tvivel om vad som betytt mest. När jag säger det, fru talman, är det utan att i något enda avseende göra avkall på folkpartiets starka försvar för ett omfattande och växande svenskt bistånd. Två internationella organisationer har spelat en särskilt stor roll under efterkrigstiden för att vidga området för den fria handeln. I Europa har det varit Europeiska gemenskapen, som genom sin satsning på att öppna gränserna har ökat förutsättningarna för ett idé-, tanke och varuutbyte, som har lett till att länder som efter kriget var djupt förtrampade och förtryckta och i ekonomiskt armod har kunnat resa sig och bli ledande välståndsländer i världen. På det globala planet spelar GATT en oerhört stor roll. GATT är viktigt som ett instrument för att ge den rättsliga stadgan åt dem som vill bedriva fri handel. GATT är nu inte i ett oerhört spännande och dramatiskt skede. Alltifrån det att nuvarande GATT-förhandlingarna började i Punta del Este har vi fått många rapporter om de framsteg som man tycker sig ha gjort. Jag vill inte anklaga någon för att ha varit optimistisk -- en viss optimism är nog nödvändig för att man skall nå framsteg -- men nu har vi kommit till sanningens ögonblick; nu får vi se vad dessa GATT-förhandlingar kan komma att ge. Självfallet kan jag som svensk glädja mig åt att den svenska regeringens representanter i Bryssel spelar en viktig roll där och att de gör det på ett sätt som jag inte har anledning att skämmas för. Jag tycker att de företräder frihandelsintressen. Jag tänker på Anita Gradin och Mats Hellström. Det är självfallet en glädje att inte behöva känna annat än tillfredsställelse över att de kan spela en sådan roll. Men vi som i den här kammaren har haft anledning att föra debatter med dem -- jag vet inte hur många gånger jag har haft debatter med Anita Gradin om den svenska tekopolitiken -- tycker nog också att vi kan glädja oss åt att vi lyckats ''baxa dem ända hit'', för att citera en tidigare minister. GATT-förhandlingarna är viktiga. Jordbrukspolitiken är en nödvändig förutsättning för en ökad frihandel i världen -- inte minst om man ser det ur de fattiga ländernas synpunkt. Det är orimligt att ett land som Argentina skall hamna i ett slags internationell fattigdomsfälla därför att dess produkter inte gått att sälja på världsmarknaden utan landet måste skuldsätta sig för att kunna importera de industriprodukter som man självfallet väl behöver även där. För Sverige är naturligtvis förutsättningarna att vidga området för tjänstehandeln central i de förhandlingar som nu förs. Det är att hoppas att man kan nå framgångar i det avseendet. Uppnår man inte dessa framgångar ökar betydelsen för Sverige av ett medlemskap i Europeiska gemenskapen. Om det blir ett sammanbrott i GATT-förhandlingarna -- något som man möjligen kan frukta men som vi alltjämt hoppas inte skall ske -- är det viktigt att vi får den trygghet i relationerna med våra viktigaste handelspartner som ett medlemskap i Europeiska gemenskapen kan ge. Men det blir faktiskt också ännu viktigare för Europeiska gemenskapen att länder som Sverige kommer med, länder som vill medverka till att världens största handelspartner vill fortsätta att vara öppen för omvärlden. Sverige skall fortsätta att internationellt spela en pådrivande roll för att alla i en värld där vi kommer allt närmare varandra skall inse, ta vara på och få i full grad fägnas av de fina frukter som följer med fri handel. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! Det är ett i allra högsta grad aktuellt ärende vi nu behandlar, ett ärende ''i tiden''. Behandlingen av betänkandet sker ju i en tid då reglerna för världshandeln står under debatt vid GATT-mötet i Bryssel, som Hadar Cars nyss berörde och som kan betecknas som slutpunkten, upploppet, för Uruguay-rundan. Alla här i kammaren kan nog hoppas på, åtminstone gör jag det, att GATT-rundan och mötet i Bryssel leder till positiva resultat, så att vi får stabila handelsregler och inte ett sammanbrott -- något som Hadar Cars också var inne på. Jag delar alltså Hadar Cars uppfattning på den punkten. Allvarligast vore det om GATT-förhandlingarna slutade i ett kaos och det blev en uppgörelse mellan ett antal större handelspartner, t.ex. USA, Japan och någon annan, som fastställde reglerna och delade upp världsmarknaden. Viktigast är att vi får ett handelsavtal som är hållbart över tiden och som alla deltagare i GATT-rundan kan ställa upp på. Sverige och svenskt näringsliv är ju mycket exportoch importberoende. Därför är utrikeshandeln särskilt viktig för oss. Vidare ökar behovet av internationellt samarbete från decennium till decennium. Vi i centern eftersträvar en omfattande internationell handel, en fri handel -- men utan att vi behöver underkasta oss den starkes rätt. Jag tänker då på läget om GATT-förhandlingarna skulle leda till sammanbrott och ett antal starka länder eller ländergrupperingar skulle stå som segrare när GATT-rundan är slut. Isolering föder inte framgång. Därför kan, och skall, inte vi i Sverige resa murar runt landet i tron att Sverige kan vara oberoende av omvärlden. En öppen internationell handel är ett avgörande villkor för vårt land. Vi i centern vill betona att ekonomisk utveckling i längden är hållbar endast om den kombineras med och om hänsyn tas till miljö och ekologiska villkor. Därför behöver sambanden mellan handel, miljö, resurshushållning samt social och ekonomisk utveckling bättre belysas i handelspolitiska sammanhang. Jag reagerade litet grand när Gunnar Hökmark -- utan att nämna vare sig mitt namn eller centern -- angrep reservation nr 2. Han valde ut vissa delar av den som han citerade här. Men jag tycker att Gunnar Hökmark skall läsa hela det aktuella stycket. Skillnaden mellan reservation 1 och reservation 2 är inte särskilt stor, om vi nu skall vara riktigt ärliga och uppriktiga. Vi i centern har velat betona sambandet mellan miljö och resurshushållning i handelspolitiska sammanhang. Jag tror att också Gunnar Hökmark vid närmare eftertanke kommer att dra samma slutsats som vi. Jag är övertygad om att vi, med litet mera pedagogik, som Gunnar Hökmark var inne på, kommer att kunna finna varandra på den här punkten. Jag tror att det är viktigt att framhålla följande. När handelsregler eller resultatet av handeln kommer i konflikt med miljömålet, måste faktiskt miljömålet överordnas de ekonomiska intressena. Det bör enligt min mening inte finnas något motsatsförhållande mellan viktiga miljökrav å ena sidan och handel och industriellt samarbete å andra sidan. Det är egentligen två grenar på ett och samma träd. Jag vill ge ett konkret exempel. Om miljöförstöringen här hemma delvis kanske till följd av våra egna åtgärder eller bristfälliga miljöåtgärder eller till följd av påverkan från andra områden i Europa slog ut delar av vårt skogsbruk, skulle det få konsekvenser för vår skogsindustri. Detta skulle i sin tur få konsekvenser för vår export och våra exportinkomster. Svensk skogsindustri svarar i dag för 60 miljarder i exportintäkter, och det är en betydelsefull andel. Det är naturligt att man, när den frågan diskuteras, också anlägger miljöaspekter i de här sammanhangen. För oss i centern är det en självklarhet att ekonomi, handel och miljö kan, och måste, förenas. Jag tror faktiskt att Gunnar Hökmark och jag i det långa loppet är överens på den punkten. Närmare 90 % av Sveriges utrikeshandel sker med de övriga industriländerna, varav drygt 70 % med de västeuropeiska länderna. Den svenska exporten till Västeuropa har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, delvis som en följd av ökade investeringar i Västeuropa. Däremot är handeln med u-länderna ett orosmoment. Jag tycker att det finns anledning att hissa en varningens flagg vad gäller just den minskade handeln med u-länderna, något som är allvarligt både för u-länderna själva och för den ekonomiska utvecklingen i världen som helhet. För Sverige, som är ett litet land med en omfattande utrikeshandel, är det viktigt att bedriva handel med så många länder som möjligt. Vi i centern anser att det är nödvändigt att Sverige och svenska företag kan samarbeta och handla med länder i alla delar av världen. Men för det behövs det ett stabilt handelssystem, som jag hoppas blir resultatet av GATT-förhandlingarna -- ett stabilt handelssystem som också omfattar u-länderna och där vi genom en ökad handel med dessa länder kan främja deras utveckling. Fru talman! Så här på tröskeln till ett nytt årtusende är Europa på nytt i stöpsleven, och det är positivt. Det innebär en öppning när det gäller nya perspektiv och möjligheter för svenskt näringsliv och för svensk utrikeshandel. Det är mycket som händer på kort tid. När vi för drygt ett år sedan diskuterade utrikeshandeln gällde debatten nästan uteslutande den västeuropeiska integrationen och Sveriges relationer till EG. Även om detta alltjämt är ett centralt ämne måste debatten i dag föras i vidare termer. Den snabba utvecklingen mot demokrati och fria marknader i de östeuropeiska länderna är lika imponerande som den är välkommen. Varken murar eller ridåer av järn kunde i längden hejda människornas frihetslängtan i Öst och Centraleuropa. I land efter land i Öst och Centraleuropa har man tagit, och tar fortfarande, initiativ för att skapa verkligt fria marknader. Man byter ut ett statskommenderat ekonomiskt system mot ett system med marknadsekonomi och frihandel. I Sovjet introduceras i dag mekanismer för marknadsekonomi och för ökad handel med väst. I Sovjet, liksom i en del andra öst och centraleuropeiska länder, ersätts förtryckets kommunism med ett öppnare, friare och rikare samhälle. Vi i Sverige, som tillhör den västeuropeiska delen, kan inte annat än hälsa den här utvecklingen med tillfredsställelse. Men det är också viktigt att främja handeln med just dessa länder som befinner sig i en marknadsekonomiskt ny tid. De riktigt stora svenska företagen är redan ''på gång''. Man är nämligen i färd med att göra nya prioriteringar som kan komma att påverka såväl handel och utrikeshandel som näringslivets utveckling här hemma samt i Öst och ABB exempelvis har ju, och det är glädjande, visat snabbhet när det gäller att ta till vara Östeuropas nya möjligheter. Ingvar Kamprad från IKEA har en rad nyetableringar på gång i Östeuropa. Han uttryckte för någon månad sedan: Vi har rätt varor till rätt pris. För Sverige och för svenskt näringsliv innebär det nya Europa många nya möjligheter. En friare handel i hela Europa innebär också att de östeuropeiska länderna får tillgång till ny teknik, till kapital och till konsumtionsvaror -- till gagn för människornas levnadsstandard. Det är en utveckling som vi här i Sverige har anledning att glädjas åt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 samt till reservation nr 18, vilken vi har gemensamt med folkpartiet och moderata samlingspartiet. Reservation nr 18, som behandlar Sverige som turistland, är viktig. Turismen är ett betydelsefullt led i främjandet av utrikeshandeln. Genom olika åtgärder kan vi främja turismen i Sverige. På olika sätt kan vi också få fler människor från övriga delar av världen att turista i Sverige. Därigenom främjar vi en viktig tjänstesektor. Jag tror att vi här i Sverige också har anledning att se om vårt hus, så att vi inte genom olika åtgärder försvårar turismen här hemma. Jag tänker då på beslutet om införandet av full moms på hotell och restaurangtjänster. Det har ju visat sig att den åtgärden inte har främjat turismen. Nu står folkpartiet, moderaterna och centern bakom reservationen om att främja marknadsföringen utomlands av Sverige som turistland. Vi bör som ett resultat av den enigheten kunna ta nästa steg -- jag är optimistisk på den punkten -- nämligen att när förhållandena det medger gemensamt förändra skattesatsen för turistmomsen, så att vi får en moms som överensstämmer med vad som gäller i övriga länder i Västeuropa. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 18.
Fru talman! Jag nämnde inte centern, Per-Ola Eriksson, eftersom jag kände att det inte är med dem som jag har en debatt att föra i den här frågan. Reservationen är däremot ett uttryck för dåligt sällskap i frihandelsfrågan, vilket jag i broderlig omsorg gärna vill varna Per-Ola Eriksson för. Efter hans inlägg kan jag konstatera att det kanske var bra att vi tog upp diskussionen om den reservationen. I sitt anförande klargjorde Per-Ola Eriksson mycket tydligt en mycket mer positiv attityd till frihandeln än vad jag anser att reservationen ger uttryck för. Det står faktiskt i reservationen att undantag kan bli angelägna i tider av växande miljöproblem. Men frihandeln står inte på något sätt i motsatsställning till hanterandet och lösandet av vare sig lokala, regionala eller globala miljöproblem. Tvärtom är det vår nutida historiska erfarenhet att förutsättningarna för förnyelse av industrin och för utbyte av kunskap är att man har frihandel. Fri handel står inte i motsatsställning till att man har gemensamma regler inom miljöpolitikens område. Det är inte minst den europeiska gemenskapens samarbete ett utryck för. Allt detta gjorde att jag tyckte att det var angeläget att peka på reservation nr 2. Jag vill gärna säga till Per-Ola Eriksson att jag efter hans anförande inte känner att avståndet till honom och centern är så stort i denna fråga som jag vet att det är till hans medreservanter.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att med litet pedagogik kommer Gunnar Hökmark att inse att vi egentligen står till 99 % på samma våglängd. Jag beklagar bara att inte Gunnar Hökmark och moderata samlingspartiet har kunnat ta fasta på de signaler som vi har visat då det gäller miljöhänsyn i sådana här sammanhang. I grund och botten tror jag att vi är överens om att man också i handelspolitiska sammanhang, liksom i andra sammanhang, måste ta ökad hänsyn till miljöfrågorna. Vi får inte driva den ekonomiska politiken och handelspolitiken i sådan riktning att vi försämrar våra möjligheter att driva en aktiv miljöpolitik. Vi skall tvärtom använda miljöpolitiken som ett instrument som kan främja våra möjligheter att skapa utjämning mellan olika länder i världen. Jag tror att vi, som Gunnar Hökmark sade i slutet av sitt anförande, står väldigt nära varandra. Det var bara synd, fru talman, att Gunnar Hökmark inte denna gång tog fasta på alla våra tankegångar. Därför tvingades vi att reservera oss.

Fru talman! Man skall kanske inte lägga sig i det interna borgerliga grälet mellan moderaterna och centern. Jag trodde att det var en markering av att moderaterna och folkpartiet distanserat sig från centern, på samma sätt som man har gjort i tidigare debatter, där man har uttryckt tvivel om att man kunde lita på centerpartiet med tanke på en eventuellt kommande borgerlig regering. Det var synd att Per-Ola Eriksson gav Gunnar Hökmark så många medgivanden. Det var onödigt. Det gör mig tveksam till min anslutning till den reservation som jag tillsammans med Lars Norberg och centerpartisterna i näringsutskottet har fogat till betänkandet. Menar ni inte allvar med den reservationen? Det tycker jag vore synd. Jag tycker annars att Gunnar Hökmark lyfter fram skillnaden mellan sin syn och min syn på frihandeln på ett förtjänstfullt sätt. Jag menar också att han lyfter fram skillnaden mellan vänsterpartiets sätt att se på frihandeln och det synsätt som kännetecknar moderaterna och folkpartiet. Jag tror att jag kan säga det utan risk eftersom Hadar Cars i stort sett instämde i allt som Gunnar Hökmark sade. Gunnar Hökmark sade någonting som jag tycker är mycket märkligt, att frihandeln inte är ett medel utan ett mål i sig. Menar Gunnar Hökmark verkligen att målet för politiken skall vara fri handel? Det enda rimliga är att man gör en bedömning av vilka medel man kan använda för att nå sina mål, om det nu är ökat utbyte mellan människor, kunskapsutveckling, teknikutveckling eller ökat välstånd, för att sedan komma till slutstatsen att fri handel eventuellt är ett instrument för att nå sådana mål. Åtminstone är det vänsterpartiets uppfattning att frihandel, om den är fri, jämlik och solidarisk, kan vara ett medel att bättre utnyttja resurser och fördelar som man har på grund av sitt geografiska läge, sin historiska tradition eller tillgång till råvaror m.m. som man har fått av en slump, genom sparsamhet eller skicklighet. Gunnar Hökmark gav också vänsterpartiet en roll som vi inte riktigt är vana vid i svensk politik. Han sade att vänsterpartiet med sina markeringar i handelspolitiska frågeställningar underblåser protektionistiska strömningar som växer sig starka i andra länder. Jag tycker att det är att litet överdriva vår makt och vårt inflytande.

Det mest överhängande hotet, åtminstone kortsiktigt, är EGs protektionistiska agerande i GATT-förhandlingarna. Jag tycker inte heller att det är riktigt sjysst av Hadar Cars att använda Cuba som ett exempel på en stat som valt bort den fria handeln. Den fria handeln, eller snarare frånvaron av fri handel, är inte ett frivilligt val på Cuba. Det är ett uttryck för hur man från USAs sida har använt handeln som ett maktpolitiskt, utrikespolitiskt instrument för att garantera hegemonin över södra Amerika. Cuba har av USA tvingats till en isolering som man åtminstone under 60-talet inte själv önskade sig. Nicaragua är ett annat exempel på ett land som har råkat ut för handeln som ett instrument i maktpolitiska strävanden. Sydafrika har jag tidigare nämnt i andra handelspolitiska debatter som ett exempel på hur man framgångsrikt kan använda handeln som ett politiskt instrument för att främja demokrati. Embargot mot Irak är ett annat sådant exempel på hur handeln använts som ett instrument för att främja en politik som i stort sett hela världen är överens om bör drivas. Folkpartiet och moderaterna har talat om ett eventuellt svenskt EG-medlemsskap som en möjlighet att utveckla den fria handeln. Jag tycker att man bör erkänna det eventuella EG medlemskapets motsägelsefullhet och hur EG genom sin handelspolitik och interna hänsynstaganden till medlemsländernas olika förutsättningar ökar risken för handelskrig mot fattiga länder. Farhågorna ökar också för att handelsmurar reses mot u-länder. Låt mig så övergå till att kommentera det betänkande som vi skall fatta beslut om. I bakgrundsinformationen i betänkandet beskrivs en ganska oroande utveckling av svensk utrikeshandel. Överskottet i utrikeshandeln har minskat. Man nämner dels den oro som krisen i Mellanöstern ger upphov till med stigande oljepriser dels det stora underskottet i räntenettot under 1989, som återspeglar de senaste årens stora direktinvesteringar i utlandet. Jag kan här bara konstatera att de problemen hänger intimt samman med regeringens ekonomiska politik under hela 1980-talet. Den politiken har också bäddat för de panikartade utspelen från regeringen de senaste månaderna. Det gäller bl.a. sättet att lansera frågan om svenskt medlemskap i EG. Jag har i tidigare handelspolitiska debatter påpekat att fördelningen av den svenska utrikeshandeln också är problematisk. Dominansen av handel med s.k. industriländer är kompakt. Den utgör ca 90 % av vår handel. Ca 55 % sker med EG, 17 % med EFTA och 17 % med övriga industriländer. De tidigare statshandelsländerna, som numera kallas reformländer, i Östeuropa och i Centraleuropa samt u-länderna står inte för mer än 10--12 % av vår handel. Detta är bekymmersamt av flera skäl. Dels blir Sverige starkt beroende av de stora handelspolitiska maktblocken EG och USA, dels blir vårt stöd genom handel till u-länder samt östoch centraleuropeiska länder mycket begränsad. För att skapa en bättre balans krävs en målmedveten svensk satsning på solidarisk handel och, som Sverige försöker göra i GATT, internationella ansträngningar för att göra handeln friare, och mindre diskriminerande för ''svaga'' Det här är en långsiktig process som hotas från flera håll. Jag har tidigare nämnt några av dem. Dagens debatt sker i skuggan av GATT-förhandlingarna och under hotet av ett totalt sammanbrott i dessa. Skulden för svårigheten att uppnå positiva resultat i förhandlingarna eller att över huvud taget uppnå några resultat ligger i stor utsträckning på supermakterna USA och EG med deras protektionistiska strävanden. Svårigheterna visar också att vägen är lång till en solidarisk och fri handel. Det är en annan verklighet än Gunnar Hökmarks lovsång till EG och allt möjligt annat som har med den fria handeln att göra. Vänsterpartiet har tagit en klar ställning i de konflikter som uppstår mellan fri handel, varors och tjänsters fria rörlighet samt skydd för miljö, hälsa och säkerhet. Vi vill tillsammans med centern och miljöpartiet i reservation 2 understryka att den fria handeln inte är ett självständigt mål. Den måste underordnas hänsynen till människors hälsa och säkerhet. Den måste underordnas hänsynen till den globala miljön. Vi anser det angeläget att riksdagen gör ett uttalande till regeringen med denna innebörd. Här har vi också grunden till mycket av vår skepsis mot svensk anpassning till EGs regler och normer och till ett eventuellt svenskt medlemskap i EG. Det finns också andra tungt vägande invändningar, men detta är centralt. Vi befarar att de grundläggande hänsyn som jag tidigare nämnde står svaga mot EG-kapitalets friheter, mot kraven på fritt rörlig arbetskraft, varor, tjänster och kapital. Vi i vänsterpartiet är givetvis beredda att göra uppoffringar för den solidariska handeln. Visst kan det uppstå åtminstone kortsiktiga konflikter med angelägna svenska intressen. Vi kan ta tekoindustrin som ett exempel, vilket vi också berör i en reservation. Här står en friare handel med u-länder och östländer i konflikt med regionalpolitiska intressen, sysselsättningspolitiska intressen och med intresset att värna en svensk industritradition. Vad vi kräver i detta sammanhang är att svensk tekoindustri åtminstone inte skall behöva konkurrera på ojusta villkor. Den begränsning vi förordar är en socialklausul vad gäller tekoimporten. Med hänvisning till vad jag har sagt tidigare kräver vi också regler för import av miljöfarliga varor m.m. Det är också viktigt att vi ålägger oss själva begränsningar i exporten av exempelvis kärnteknologi och kärnteknisk utrustning. Vi har i detta betänkande och i andra sammanhang krävt sådana begränsningar i samband med att man ger exportkreditgarantier. Det är inte alls som Gunnar Hökmark försöker påstå cynism och brist på hänsynstagande till miljön i Östeuropa som gör att vi vill ha förbud mot export av svensk kärnkraft och kärnkraftsteknologi. Tvärtom är det en konsekvent både energipolitisk och miljöpolitisk linje som vi driver. Det är inte heller riktigt som Gunnar Hökmark försökte antyda att de östeuropeiska länderna med glädje och som ett land gemensamt satsar på kärnkraftsutveckling. Polen har inför möjligheten att lösa sina energiproblem sagt nej. Man vill inte satsa på kärnkraft. Tjeckoslovakien har sagt att det inte är aktuellt att avveckla kärnkraften med tanke på att man värderar andra miljöproblem mycket högre såsom varande mycket allvarligare. Jag tycker att man gör en felaktig bedömning. I stället borde man ta tillfället i akt att utnyttja hela den omvälvning och den reindustrialisering som måste ske i dessa länder till att göra sig oberoende även av kärnkraften. Det är glädjande att allt fler inser att internationella handelsavtal bör innehålla miljöklausuler och socialklausuler. Jag skall avsluta med att säga ett par ord om ett obehagligt kapitel i svensk handelspolitik. Det gäller Sveriges deltagande i USAs embargopolitik, dvs. hindret eller förbudet mot vidareexport av högteknologi till östeuropeiska länder. Jag tycker det är besvärande att leva och verka i ett land som fortfarande deltar i ett handelskrig mot länder som vi säger oss vilja främja. Sverige borde frigöra sig från USAs embargopolitik och internationellt agera starkt för att den upphör. Jag är inte nöjd med hänvisningen till att den har lättat. Den förs fortfarande mot östeuropeiska länder. Med hänvisning till det anförda i detta litet för långa anförande yrkar jag bifall till reservation 2, trots att Per-Ola Eriksson något försökte springa ifrån den. Vidare yrkar jag bifall till reservationerna 6, 8 och 13.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 6, 8, 9 och 15. Det hör till god ton här i Sverige att hålla ett lovtal till frihandeln. Bland industrifolk och ekonomer finns det knappast några reservationer. Ju friare handel desto bättre. Vi har också hört Gunnar Hökmarks reservationslösa tal för en stund sedan. Det här är i och för sig förklarligt. Sverige är främst en industrination och håller på att bli en tjänsteproducerande nation. Vi har en liten hemmamarknad och med hänsyn till ekonomin i stora serier -- economics of scale -- är det uppenbart att vi är beroende av världshandeln och att en fri handel därför ger oss tillträde till stora marknader. Kort sagt, Sverige tjänar pengar på att handelshindren rivs. Men ett mynt har alltid två sidor, och även om det är som att svära i kyrkan vill jag uppehålla mig vid frihandelns nackdelar. Alla instämmer säkert inte i min uppfattning. Den grundar sig på miljömässiga och mänskliga hänsyn som många anser vara irrelevanta. Jag vill lista några nackdelar och bekymmer som följer av den ökade internationella handeln. Fri handel är långt i från alltid ett avtal mellan likvärdiga parter. Det är ganska ofta så att den ena parten är stark och den andra är svag. Så är det ofta i relationer mellan i-land och u-land eller mellan transnationella företag och u-länderna. Frihandeln gynnar storskalighet och uppväxten av stora transnationella företag som lätt får sådan makt att de blir staterna övermäktiga. Det här är farligt, eftersom dessa företag definitionsmässigt är vinstmaximerande, och deras vinstmaximerande går lätt ut över både yttre och inre miljö. Kort sagt: De blir både miljöhot och sociala hot. Dessutom skapar de otrygghet för de anställda. Den anställde blir en liten kugge i ett anonymt maskineri med chefer som sitter långt borta i andra länder och bestämmer över deras väl och ve. Cheferna fattar beslut om människor som de aldrig har sett och om naturresurser som de kanske heller aldrig har sett. En annan nackdel är att industrialiseringen gör det oerhört svårt att skydda sig mot miljöfarliga och konsumentfarliga produkter. Vi vet alla att EG anslutningen innebär ett hot mot åtskilliga av de krav som vi i Sverige har ställt på de produkter som säljs här i landet, allt ifrån leksaker till elektriska apparater och bromsbelägg för bilar. I en öppen marknad betraktas sådant som handelshinder, som närmast är en fientlig handling av det land som försöker upprätthålla sådana krav. Vidare innebär storskaligheten och det ökade handelsutbytet naturligtvis ökade transporter och ökat resande. Detta är en dubbel kostnad. Först och främst innebär det transportkostnader och mycket resande i affärsangelägenheter, och sådant kostar pengar, vilket gör att storskalighetens vinster delvis äts upp rent ekonomiskt. Det kan naturligtvis de transnationella företagen räkna ut själva, men det leder dessutom till att vi får betala ett miljömässigt pris i form av ökad energiförbrukning och utsläpp av diverse giftiga avgaser från flygtrafiken, exempelvis kolväten, koloxid och icke minst koldioxid. Frihandeln i de transnationella företagens ledband, som den utformas i dag, utgör en av de starkaste drivkrafterna till en snabb exploatering av naturresurser. Rovdriften på naturresurser och utsläppen av miljöfarliga ämnen som koldioxid ökar naturligtvis med ökat utrymme för de transnationella företagen och den s.k. ekonomiska tillväxten. Den inspireras och leds av industriländerna, och när vi här i dag har ett ärende som berör regnskogarna, är det värt att påminna om att det inte är u-ländernas ansvarslösa nedhuggning som är problemet när det gäller regnskogarna, utan det är industriländernas hunger efter kött och tropiskt trä som är grundproblemet. Vi miljöpartiser skulle vilja ha i gång en diskussion om de grundläggande problemen med frihandel. Vi känner till fördelarna, men vi kan inte som vissa andra här förneka problemen och nackdelarna. Vi menar att småskalig tillverkning och lokal självförsörjning skulle vara i många fall av stort värde för människorna. En sådan tillverkning leder till ökad självtillit och trygghet. Därför borde det diskuteras på allvar om vi verkligen på hela tiden måste bygga upp större och större system. Att få till stånd en sådan diskussion tycks dock vara nästan omöjlig i den allmänna marknadsekonomiska eufori som tycks behärska landet i dessa EG dagar. Jag har tagit upp de frågorna i ett särskilt yttrande, nr 1. Jag har också påpekat att det borde vara ett angeläget ämne för forskning, om det finns forskare som kan se båda sidorna av myntet. När det gäller den etablerade forskningen, representerad av sådana forskare som Carl Hamilton och Assar Lindbeck, vill jag uttala min tvekan. Sedan har vi ett ärende som gäller kärnkraftsexport. Vi har talat om det tidigare år. Gunnar Hökmark säger här att det är cynism att inte sprida kärnkraft från Sverige till andra länder. Jag har naturligtvis precis motsatt uppfattning. Kärnkraften är, från urangruvorna till slutförvaret, ett uttryck för vår kulturs cynism gentemot människor, gentemot naturen, gentemot framtiden och kommande generationer. Kärnkraften kan aldrig bli en lösning på världens energiproblem. Den är enbart en marginell företeelse, och vi bör därför försöka att avveckla den så snart som möjligt. Det är den enda slutsats jag kan dra. Det är en cynism att strunta i de miljöhot som uranbrytningen innebär i de länder där uran bryts, en brytning som drabbar urbefolkningar på ett ytterst negativt sätt och som drabbar naturen i dessa länder på ett ytterst negativt sätt, utan att länderna och människorna får ett dugg glädje av hanteringen. Icke en enda kilowattimme kommer dem till del. De får bära skadorna av vårt energifrosseri här i västvärlden. Det är en cynism mot de människor som bor i Skåne och Köpenhamn att fortsätta att driva Barsebäck. Det är ett verk som icke kan försäkras mot katastrofer på kommersiella villkor, ett talande exempel på att denna teknik borde elimineras. Den hör icke hemma i en marknadsekonomi, och det bevisas enklast genom att den är omöjlig att försäkra. Sedan tror man att man skall kunna finna säkra metoder att slutförvara det höggradigt giftiga avfallet i tiotusentals, ja upp emot hundratusentals år. Vi har också ett ärende om spritexport. Sverige har expanderat sin export av sprit, och det är inte bara Sverige utan svenska staten, och det är därför vi tar upp det här. Svenska staten har instämt i WHOs målsättning att minska spritkonsumtionen i världen med 25 %. Det är vår uppfattning att svenska staten icke är så fattig att den behöver tjäna pengar på spritexport utan att vi i god enlighet med svenska statens strävan att minska alkoholbruket borde upphöra med den exporten. Samma sak gäller i stor utsträckning tobaksexporten, där vi också har en reservation. Sveriges anslutning till USAs embargopolitik borde ha upphört för länge sedan. I dag är det väl hög tid att den avskaffas. Rapporter har kommit om Sveriges anslutning till NATOs underrättelsepolitik. Det är ett utomordentligt pinsamt kapitel i svensk politik som gör att hela vår neutralitetspolitik har kommit fullständigt i gungning. Embargopolitiken är naturligtvis en del av samma sorts anpassningspolitik till det ena maktblocket i den värld där blocken nu lyckligtvis håller på att upplösas. Det är dock icke USAs förtjänst.

Fru talman! Jag tror att jag kan fatta mig ganska kort här i kväll. Det ligger ju inte precis någon stor dramatik i luften, utan diskussionen förs i ganska hovsamma termer. Jag antar att det kan bli mer liv i luckan om någon vecka när vi diskuterar samarbetet med EG, men det återstår att se. Jag ber att få börja med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 9 på alla punkter. Det handlar om motioner i olika utrikeshandelsfrågor. Alla dessa motioner avstyrks av utskottet. Det är två typer av motioner som behandlas. Den ena gruppen markerar anslutning till frihandel -- något vi i princip är alldeles förskräckligt överens om. Utskottet anser att dessa motioner, främst från moderaterna och folkpartiet, slår in öppna dörrar och utskottet kan av detta skäl med fördel avstyrka dem. Sedan har vi ett antal motioner från olika partier, inkl. centern och folkpartiet, som innebär inskränkningar i frihandeln. De avstyrks av utskottet just av det skälet. Vi har inte funnit dessa förslag till inskränkningar motiverade i de särskilda fallen. Tillsammans har detta föranlett 18 reservationer. Det kan tyda på en stor splittring men, som jag sade, kan man ändå konstatera att Sveriges riksdag står med en stark politisk majoritet på frihandelns grund. T.o.m. de som mäler sig ur, främst vänsterpartiet och miljöpartiet, är ganska hovsamma i sin kritik av frihandeln. Jag antar att de kommunistiska planhushållningsländernas kollaps har varit en nyttig lektion i det avseendet. Det hindrar ju inte att frihandeln också innebär problem, även om man kan omfatta den som en princip och sjunga dess lov. Det är ganska klart att frihandeln i vissa fall kan kollidera med andra hänsyn. På kort sikt hotar den sysselsättningen. På lång sikt däremot är den en av de bästa garanterna för en sysselsättning som ger hygglig avkastning till dem som arbetar. Miljökraven kan komma i konflikt med frihandeln om man renodlar frihandelsprincipen in absurdum. Därför är det naturligtvis viktigt att man konstaterar vad som här har sagts: Det kan finnas intressekonflikter. Dessa får man lösa på lämpligt sätt, men de bör lämpligen lösas på så sätt att frihandeln inte skadas i onödan. GATT omfattar faktiskt regler som gör att man har rätt att stoppa produkter som innebär risk för hälsa, miljö och säkerhet. Det anses inte innebära att man frångår frihandelsprincipen. Självfallet stärker det frihandeln att man inte tillämpar den in absurdum. I viss utsträckning diskuterar vi olika gradskillnader. Sverige är ett litet land som är mycket starkt exportberoende. Vi är i hög grad beroende för vårt välstånd och vår sysselsättning att kunna sälja våra produkter utomlands, specialisera oss och importera det vi inte med fördel kan tillverka i Sverige. Vi har funnit att frihandeln utgör ett väldigt starkt stöd för vår ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling. Det innebär dock inte att det inte kan uppkomma punktproblem i dessa olika avseenden. Självfallet skall vi inte acceptera att man får importera asbestsprodukter från u-länder om vi har förbjudit sådana i Sverige och vi anser att det finns starka hälsorisker förknippade med dem. På punkt efter punkt kan man sedan diskutera olika saker. Det finns inga enkla lösningar, men som regel kommer man fram till lösningar som olika parter kan acceptera i det internationella samarbetet. Det är efter den riktlinjen vi arbetar vidare. EG är i många avseenden mer protektionistiskt inriktat än Sverige, även om det inte berör så många områden. Det finns principer som visar att man är beredd att ta betydande miljöhänsyn. Det har i olika sammanhang hänvisats exempelvis till en enhetsrapport som EGs statschefer fattade beslut om 1985. Den innehåller en klar markering av att genomförandet av den inre marknaden inte får äventyra väsentliga miljömässiga hänsyn och att en hög nivå på miljökraven är ett mål vid sidan av att genomföra den inre marknaden. Låt oss inte dra några absoluta skiljelinjer mellan å ena sidan frihandeln och å andra sidan miljöhänsyn. Dessa går att förena. Det är på frihandelns grund vi kan bygga för miljö och säkerhet. Vi har allt för många exempel på hur man genom att isolera sig på olika sätt ställer till stora problem miljö-, sysselsättnings och tillväxtmässigt. Jag vill alltså dels, fru talman, markera frihandelns betydelse, dels framhålla att vi alltid kommer att få leva med vissa konflikter mellan frihandel och övriga mål för vår politik. Det är min och mitt partis fasta övertygelse att vi kommer att klara den avvägningen. Frihandeln utgör ändå grunden för verksamheten. I övrigt tror jag inte, fru talman, att jag skall ta upp så mycket mer. Vi kan gå in på olika reservationer i utskottets betänkande. Jag noterar exempelvis att folkpartiet inte reserverat sig när det gäller restriktioner för kärnkraftexporten, däremot när det gäller restriktioner för Sveriges export av alkohol och tobaksvaror. Jag noterar i sammanhanget att GATT i första hand tillåter restriktioner när det gäller frihandeln där hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet betingas av det egna landets intressen. Däremot är man från GATTs sida betydligt mer tveksam om hur man skall se på exportländers möjligheter att skapa regler som inte har något motsvarighet i de länder man exporterar till. Det bör kanske vara en varning till folkpartiet att inte fortsätta med den här typen av överväganden. Den rätta vägen är naturligtvis den som den svenska regeringen har valt -- att arbeta inom ramen för internationella organisationer och komma fram till internationella överenskommelser. Jag tror att varje land har rätt att välja sina olika skyddsnivåer i dessa sammanhang. Det är den viktigaste principen, och något som jag tror att man skall arbeta långsiktigt efter. Till slut, fru talman, vill jag bara konstatera att olika talare har understrukit den positiva roll som Sverige spelar inom frihandelsorganisationen GATT och de starka frihandelsmarkeringar som Sverige vill göra för att när det gäller jordbruket, tjänstehandeln, teko och i stort sett alla områden gå vidare med att utveckla den fria handeln. Låt oss då i all enstämmighet konstatera att Sverige har ett gott rykte som frihandelsland, att vi har glädje av frihandeln, att vi satsar hårt på att utveckla den och att vi i jämförelse med stora länder som USA, Frankrike och t.o.m. Västtyskland och en del andra europeiska länder, har anledning att sträcka på oss när det gäller att försvara frihandelsprincipen. Vi har vårt land kommit mycket långt mot en bred politisk enighet om detta. Med detta, fru talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan i näringsutskottets betänkande nr 9.

Fru talman! Lennart Pettersson talade om att vi, genom de reservationer som vi liberaler står bakom, slår in öppna dörrar. Nog har vi under åren efter regeringsskiftet 1982 fått knuffa och banka mycket för att pressa socialdemokratin till ökad vilja till frihandel. Jag erinrade i mitt huvudanförande Lennart Pettersson om den tekopolitik som socialdemokraterna har fört under många år och om hur svårt men också framgångsrikt det har varit att genom den argumentering som också har bedrivits från denna talarstol övertyga om olyckan och olämpligheten i att fullfölja den politiken. Vi är beredda att fortsätta att knuffa så länge det finns en socialdemokratisk regering som med ökad konsistens, men alltjämt naturligtvis med viss motvilja i sinnet, för en frihandelspolitik. Jag skulle naturligtvis med stor glädje se att frihandelspolitiken fördes av dem som också i anden är övertygade om denna politiks stora förtjänster. Jag hittar i anslutning till en av våra reservationer, den om att man skall beräkna kostnaderna för handelsrestriktioner, ett uttryck för just en kvardröjande ovilja hos socialdemokratin mot att acceptera de frihandelspolitiska principerna. Vad vi vill är att man skall utveckla metoder för att beräkna inte bara vad ett införande av handelsrestriktioner kostar för det land som därigenom går miste om sin export till Sverige, utan också vad detta betyder för svenska konsumenter, för välståndet i landet och för vår internationella konkurrenskraft.

Men nej, det vill man inte. Orsaken, fru talman, är självfallet att man när så bedöms lämpligt alltjämt är beredd att i filttofflor smyga på oss ytterligare handelsrestriktioner. Om det inte förhåller sig på det sättet, tycker jag att Lennart Pettersson skall gå upp i talarstolen och tala om vilka skälen egentligen är till att han motsätter sig att vi får en kostnadsberäkning av handelsrestriktionerna.
Fru talman! Det är angeläget att slå fast frihandelns betydelse, inte bara att det är en pragmatisk och av den ekonomiska verkligheten nödvändig eftergift, utan att frihandeln har en betydelse av det slag som skisserats i reservation nr 1. Den har nämligen sin betydelse gentemot regeringen och för regeringen i det förhandlingsarbete och det internationella umgänge som vi ständigt befinner oss i. Frihandeln är inte bara en fråga om materiella fördelar, som dessutom ifrågasätts av vissa av dem som här i kväll har hållit anföranden, utan frihandeln rör någonting mer än materialismen, nämligen en möjlighet att lägga grunden för en fredlig samverkan. Det är viktigt att detta får prägla svensk politik i alla olika sammanhang. Det är viktigt i de nu pågående GATT-förhandlingarna. Och om dessa GATT förhandlingar inte når sitt mål, är det inte minst viktigt att slå fast att frihandeln är värd mycket av politiska uppoffringar, detta just på grund av att dess betydelse går utöver den ekonomiska. Det är också för att internt, i den svenska debatten, kunna slå fast den materiella betydelsen som vi har förenat oss i en reservation om nödvändigheten av och det angelägna i att kostnadsberäkna svenska handelshinder. Om Lennart Pettersson möjligen känner att det när det gäller frihandelns betydelse är som att slå in en öppen dörr, gäller det i så fall att knuffa in socialdemokraterna. Men i fråga om kostnadsredovisningen är den dörren faktiskt fortfarande stängd. En av de kanske viktigaste uppgifterna för svensk samhällsdebatt under 90-talet är att inom alla olika områden och inför de hot om olika typer av handelsbegränsningar som ständigt förs fram, visa på vad de samhällsekonomiska kostnaderna faktiskt innebär. Jag tror att den svenska livsmedelsdebatten har fått sig många knuffar framåt tack vare att vi nu börjar tala om kostnaderna. Jag tror också att det jordbrukspolitiska beslut som fattades i våras hade god nytta av detta och att även den framtida debatten kommer att ha god nytta av det. Detsamma gäller inom samhällslivets alla andra områden. Varför inte gå med på detta, Lennart

Fru talman! Lennart Pettersson talade om att kollapsen i öster möjligtvis hade varit en nyttig lektion när det gäller frihandelns betydelse och betydelsen av att avvika från ett statsstyrt system. Jag hoppas att han inte menade att miljöpartiet har visat någon som helst sympati för detta system. Självfallet är systemet i öster, det statskapitalistiska systemet, en skräckvision för oss. Det har det alltid varit, eftersom det för det första är extremt storskaligt och för det andra är extremt energislösande. Dessa två kriterier har i och för sig varit tillräckliga för att vi skall avvisa systemet. Att det dessutom har varit extremt odemokratiskt har ytterligare övertygat oss om det. Men detta betyder inte att man utan vidare skall svälja det privatkapitalistiska systemet i alla dess yttringar. Vad jag har försökt få fram i debatten i dag är att det finns flera sidor på samma mynt. Naturligtvis har Sverige haft stor nytta av frihandeln, och naturligtvis leder, som Gunnar Hökmark säger, internationell handel till fredlig samverkan, till kontakter mellan människor, osv. Men detta betyder inte att det är fråga om ett system som står över all kritik. Jag noterar att Lennart Pettersson inte har tagit upp de problem jag har nämnt, nämligen den storskaliga strukturen, människors extrema beroende och att denna struktur i sin tur tenderar att få makt över staterna, så att man inte vet vem som egentligen styr utvecklingen. Jag har förstått att tidigare uttalanden från regeringen om att miljöfarliga produkter skall undvikas inte kan gälla längre. Regeringen har ju redan i förhandlingarna om EES-avtalet gentemot GATT sagt att man accepterar EGs samtliga regler, möjligen med vissa tidsbegränsade undantag. Det är väl självklart att vi inte kan acceptera asbestbelägg. Vi vill heller inte se dem på lång sikt, även om vi slipper dem under några år. När det gäller exporten av sprit har jag talat om att statliga företag bör upphöra med sin export av sprit. När det gäller statliga företag har faktiskt svenska staten en viss makt att styra.

Fru talman! Jag vet inte om det beror på den nära stundande julhelgen att enigheten om utrikeshandeln blir allt större ju längre kvällen lider. Det är i varje fall en tilltalande enighet om principerna. Jag tycker att vi har anledning att vara stolta över om vi får en så bred uppslutning som möjligt kring huvuddragen i svensk utrikeshandeln. Det är alltid en styrka. Lennart Pettersson talade om inskränkningar i frihandeln och nämnde då att vi reservanter ville snäva in. Samtidigt kommer Lennart Pettersson senare i sitt anförande tillbaka till att man får tänka på modifieringar när frihandeln står i konflikt med olika mål, exempelvis sysselsättning och miljö. Han sade att om man renodlar frihandeln in absurdum, kan den komma i konflikt med miljömål. Detta är precis vad vi från centerns sida har sagt. Vi måste därför i större utsträckning beakta miljöaspekterna också i samband med handelspolitiska frågor. Den senare delen av Lennart Petterssons anförande tyder på en viss tillnyktring och en ökad förståelse för de synpunkter som vi från centerns sida har framfört inte bara här i dag, utan även under många tidigare år. Frågan är bara var Lennart Pettersson sätter smärtgränsen vad det gäller miljön och vissa avarter i vår handel. Jag vill till dem som i denna debatt har ifrågasatt om vi i centern står för reservation 2 säga att vi menar allvar med denna. Den bygger i sin helhet på en motion från centerpartiet, som för resten har undertecknats av mig själv, och jag står självfallet fast vid den motionen. Handeln måste vara ett av många medel för att skapa ett fungerande samhälle. Om nu vissa inte känner sig hemma i det sällskap som centern befinner sig, får väl vederbörande mäla sig ut. Jag vidhåller i varje fall reservation nr När det gäller beräknade kostnader för de delar av handeln som här varit uppe till debatt, vill jag bara påpeka att SPK, NO och kommerskollegium har bevakningsuppgifter på detta område och kan beräkna kostnaderna. Det har också kommit ett antal rapporter från SPK, och det finns anledning att man tittar på dem. När det gäller kostnaderna för konsumenterna finns det också anledning att titta på vad kostnaderna för koncentrationen medför på vissa områden med nära nog monopol. Jag tänker på byggmaterielbranschen där avsaknaden av konkurrens medför ökade kostnader som det finns anledning att se på.
Fru talman! När man lyssnar till Hadar Cars och Gunnar Hökmarks repliker får man intrycket att de väldigt gärna vill mucka gräl men egentligen inte har så mycket att slåss med. Ni slår in öppna dörrar med de exempel ni tog från tekopolitiken.

Det vore nog betydligt bättre om Hadar Cars försöker övertyga sina partivänner i andra länder om behovet av en liberal tekopolitik än att han försöker läxa upp socialdemokraterna i detta land. Vi har här återigen en konflikt mellan frihandeln och andra mål. Socialdemokraterna har självfallet under lång tid vidtagit åtgärder mot en ohämmad tekoimport, och det har vi länge gjort av regionalpolitiska skäl i ganska gott samförstånd med andra partier, t.o.m. folkpartiet. Men steg för steg avvecklar vi nu dessa restriktioner, och ganska snart tar vi steget till en full frihandel på detta område. Då borde man väl vara glad, fru talman, i stället för att gräla. När det sedan gäller kostnadsberäkningarna är detta ett motionsjippo som man naturligtvis kan blåsa upp eller hålla nere på den förhållandevis modesta nivå som det här är fråga om. Utskottsmajoriteten konstaterar, att SPK har möjlighet att göra och också gör dessa beräkningar, och det kan man gott fortsätta med. Det är en del i den fortgående opinionsbildningen kring olika samhällsfrågor i vårt land. Vi socialdemokrater anser att det är angeläget att dessa frågor kommer fram, men vi vill inte göra någon speciell beställning av denna anledning. Det är ganska självklart att konsumenterna tjänar på frihandel, men det finns också nackdelar som vi måste ta hänsyn till. Vi anser att SPK skall fortsätta att göra dessa beräkningar, och det behövs ingen speciell påtryckning för detta. Fru talman! Jag vill slutligen bara konstatera att det självfallet skulle vara mycket intressant att diskutera med Lars Norberg om vad en alltmer integrerad värld baserad bl.a. på frihandel långsiktigt betyder för uppkomsten av multinationella företag osv. Men det är en helt annan debatt, och den har vi tyvärr inte tid att föra i ett replikskifte.

Fru talman! Jag tolkar Lennart Pettersson så, att han anser att jag tillsammans med andra liberaler varit framgångsrik att övertyga den svenska socialdemokratin om tekorestriktionernas fördärvlighet och söker min hjälp att övertyga omvärlden om detta. Jag skall gärna hjälpa till med det. Jag är däremot litet bekymrad över att Lennart Pettersson kallar en viktig reservation från folkpartiet och moderaterna för ett jippo. SPK kan i dag inte redovisa kostnaderna för konsumenter, utländska exportörer och andra till följd av t.ex. den svenska tekopolitiken under senare år. Det vore mycket värdefullt om vi kunde utveckla ett system för att få fram sådana redovisningar. Det skulle vi ha nytta av i de sammanhang där vi bör övertyga omvärlden om frihandelns fördelar. Fru talman! Jag fick genom en kollega alldeles nyss en rapport om hur det står till i GATT nyheterna. Vi befinner oss i en näst intill dramatisk epok där herrar Mitterrand och Kohl möts i kväll i Paris, såvitt jag förstod, för att se om det skall gå att rädda dessa förhandlingar. Man har väntetid till kl. 12.00 i morgon. Har man då inte kunnat komma någon vart, är risken alldeles påtaglig att GATT förhandlingarna efter alla dessa år bryter samman. För oss i folkpartiet är det oerhört centralt att i ett sådant här ögonblick kunna säga att Sverige måste fortsätta att fullfölja en politik för ökad frihandel oberoende av vad som nu kan komma ut av GATT förhandlingarna. Som jag underströk i mitt första anförande, blir EG ännu viktigare för oss och Sverige ännu viktigare för EG om så skulle ske. Jag vill bara säga något enda ord om våra reservationer när det gäller export av tobak och alkohol. Vi i folkpartiet har inte sagt att man skall förbjuda en sådan export. Det vi säger är att den skall ske på villkor med hänsyn till dessa varors speciella karaktär som står i överensstämmelse med vad vi själva i vårt land bedömer som rimliga marknadsföringsvillkor. Vi vet att Världshälsoorganisationen har uttalat sig om snusets farlighet och att man inom den europeiska gemenskapen inför en mycket restriktiv politik. Är det då, tycker Lennart Pettersson, angeläget att det svenska Tobaksbolaget försöker vidga sin marknad i fattiga länder, där denna kunskap inte är utbredd? Vore det inte rimligt att vi i de här sammanhangen tog ett större socialt ansvar?
Fru talman! När det gäller reservation nr 1 är det så att det är av värde att riksdagen gör ett uttalande om frihandelns betydelse som går längre än majoriteten velat göra. Det har ett värde inför de förhandlingar som nu förs och som Hadar Cars refererade till. Men det har också ett värde inför fortsatta EG-förhandlingar och inför våra förhandlingar med de östeuropeiska länderna att Sverige är ett land som med kraft sluter upp bakom frihandeln just därför att den har betydelse långt utöver det materiella. Jag vill faktiskt hävda att många av inläggen i denna kammare i kväll understryker betydelsen av att vi visar att frihandel inte bara är en praktisk eftergift åt vad som sker i vår omvärld, utan den är någonting som Sverige aktivt, varmt och med hög trovärdighet avser att slåss för i olika internationella sammanhang. När det gäller reservationen om beräkning av kostnader för handelsrestriktioner vill jag säga att det också handlar om att utveckla en metodik och att tillföra den svenska samhällsdebatten ett sätt att diskutera frågan om handelshinder som saknas, på det vis som anförs i motionerna.

Det gör det möjligt att införa gemensamma regler för att bekämpa miljöproblem eller handlägga andra frågor som måste kunna hanteras. Det är inom dessa system som man har kunnat hantera sådana frågor, inte bara för att frihandel materiellt ger dessa fördelar utan för att man kan bygga upp ett gemensamt regelsystem. Alternativet är att de starka handelsnationerna tvingar på de svaga handelsnationerna en typ av handelsvillkor som just står i strid med de viktiga mål som gäller också för svensk samhällsutveckling och som Lennart Pettersson ibland litet tveksamt -- jag är inte säker på hur mycket han menar med det -- anför står i motsatsställning till frihandeln.

Fru talman! Problemen med statskapitalism och privatkapitalism och de strukturändringar och maktförhållanden som inträder om dessa system får verka har vi inte tid att diskutera i korta replikskiften, sade Lennart Pettersson. Det håller jag naturligtvis med om. Men det värsta är att det finns ett behov av en sådan diskussion och att det sällan blir tillfredsställt. I mitt särskilda yttrande beträffande konsekvenserna av handelshinder pekar jag på att man behöver ha klara papper på bordet när det gäller handelshinders betydelse, men man behöver minst lika väl få andra konsekvenser av frihandeln utredda, även negativa konsekvenser. När mellanölet avskaffades i Sverige började Pripp att exportera den produkten och den tekniken till andra länder, t.ex. sätta upp bryggerier i Zaire. Därmed ökade alkoholismen i centrala Afrika betydligt. När man förbjuder asbest i industriländerna gör de firmor som exporterar asbest -- t.ex. firmor i Canada, där man har stora asbestfyndigheter -- intensiva ansträngningar för att finna nya marknader för sin produkt, som det heter. Det finns därför all anledning att se över vad frihandel leder till och kritiskt granska den. Jag tar för givet att man i enhetsakten inom EG 1985 talade om att man inte skall ta några miljömässiga risker -- sådant talar man alltid om i högtidliga sammanhang. Sådant talade socialdemokraterna om i den gångna valrörelsen, sådant talar regeringen om i varje regeringsdeklaration. Men när det kommer till fjällnära skogar eller till praktiken inom EG -- där man säger att friheten för varor och tjänster kommer att leda till upp till 50 % ökning av lastbilstrafiken med de miljöproblem som det medför -- tycks man inte vara så bekymrad. Man måste se på båda sidorna av myntet. Det tycks Sverige -- dvs. de stora partier som är företrädda här i riksdagen -- i dag ha svårt att göra.
Fru talman! När man lyssnar på Hadar Cars i den här debatten får man närmast intrycket att det är Sverige som saboterar GATT-förhandlingarna, som nu uppenbarligen är inne i ett dramatiskt skede, i Bryssel. Det är så att Sverige driver på. Sverige är en av de ledande frihandelsnationerna. Den svenska regeringen är en socialdemokratisk regering med socialdemokratisk målsättning att ytterligare bygga ut frihandeln. Vi tycker att vi har mycket liten anledning att dra på oss kritik från folkpartiets sida i det avseendet. Vi tycker, som jag har sagt i andra sammanhang, snarare att Hadar Cars och Gunnar Hökmark har betydligt större anledning att läxa upp bl.a. partivänner i andra länder, som befinner sig på direkt kollisionskurs när det gäller att utvidga frihandeln. När det gäller kostnadsberäkningarna vill jag säga att SPK visst gör arbetsinsatser på det området. För något år sedan fick vi en mycket intressant analys av hur mycket billigare konfektion vi skulle kunna få här i landet för en barnfamilj om man tog bort alla restriktioner på tekoområdet. Det är självfallet en viktig information, men det är inte en fullständigt information. Man får även andra effekter om man liberaliserar, som vi nu har gjort på tekoområdet. Det blir omställningsproblem i Sjuhäradsbygden, och det blir problem för äldre arbetare. Bilden är inte enbart rosenröd. Det är därför vi under lång tid tillsammans med andra länder har haft restriktioner på det området. Jag emotser nu en motion till nästa års riksdag från folkpartiets sida där man exempelvis kräver en beräkning av vad nuvarande jordbrukspolitik kostar oss. Det skulle vara utmärkt att få en sådan på bordet. Jag tror att man då skulle kunna konstatera att det inte enbart är kostnadsaspekterna av en sådan politik som det är intressant att belysa utan även miljöeffekter, natureffekter, sysselsättningseffekter, regionala effekter och mycket annat. Jag vidhåller min uppfattning att det ni motionsvägen begär bara är en partiell analys. Den måste kompletteras. Den är därför snarare jippobetonad än ett försök till en allvarlig analys av de här frågorna. I bästa fall kan den leda oss en bit på vägen.

Fru talman! Anledningen till att jag har begärt ordet är utskottets behandling av de motioner som väckts om svenskt alkoholexport och om marknadsföringen av svenska alkoholdrycker utomlands. I en av motionerna sägs bl.a. att Sverige internationellt sett har gott rykte för sin hälsovård, sjukvård och socialvård. Detta gäller inte minst de insatser som gjorts för minskat bruk av alkohol. Men detta goda rykte äventyras genom exportsatsningarna när det gäller dessa varor. Man säger i motionen att dessa satsningar är ett uttryck för svensk dubbelmoral. Sverige har gentemot Världshälsoorganisationen Påtagit sig att minska alkoholkonsumtionen med 25 % fram till år 2000. Då skriver utskottet att Sverige bäst främjar de berörda skyddsintressena genom att i olika internationella sammanhang verka för gemensamma riktlinjer för försäljning och marknadsföring av alkoholdrycker. Detta är naturligtvis bra och det är naturligtvis också nödvändigt att vårt land agerar i internationella sammanhang. Men detta står ju inte i motsatsförhållandet till behovet av en svensk översyn av riktlinjerna för alkoholexporten. Det är fel att ställa dessa båda intressen mot varandra. Jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i reservation 11 om behovet av en översyn av de svenska riktlinjerna. När det gäller marknadsföringen utomlands av svenska alkoholdrycker ligger det en hel del i den argumentation som har framförts i de motioner som tar upp denna fråga. Fru talman! Jag har inget yrkande, men jag kände ett behov av att få markera min uppfattning, inte minst mot bakgrund av att jag när det i morgon blir dags för votering inte har möjlighet att närvara här i kammaren.

Fru talman! Den jutepolitiska debatten är inte någon av de största debatterna i den svenska riksdagen, men likväl finns det några principiella ord att säga. Som framhålls i betänkandet har Sverige ett mycket begränsat intresse för handelsutbyte med jute. Det är därför som kommerskollegium inte har sett någon anledning för Sverige att ansluta sig till detta avtal. Det finns inte några för Sverige relevanta handelspolitiska skäl att ansluta sig, utan det är av litet vidare, principiella skäl som man ansluter sig. Det är därför befogat att i principiella termer diskutera det relevanta i att vi ansluter oss till detta avtal, som är ett led i en lång rad olika råvaruavtal. Genom att denna typ av avtal fastställer priser skapar de ofta buffertar och en illusion av stabilitet på marknaden, som i praktiken innebär att uländerna -- som det ofta är fråga om -- vilseförs. Detta leder till en felaktig investeringsinrikning. När marknaden inte längre håller det som illusionen har utlovat faller problemet tillbaka på de länder som är mest beroende av dessa råvaror. Vi har runt om i världen kunnat se hur enskilda länder har satsat hela sin ekonomiska framtidsinriktning på vissa råvaror, ofta livligt påhejade av en världsekonomi där man i avtal har stadfäst ett visst pris. Fru talman! Det är vår uppfattning att man här bör inta en principiell hållning till detta avtal. Som kommerskollegium har påpekat finns här inget kommersiellt intresse för Sverige. Det principiella intresse som rimligtvis måste ha motiverat regeringen att ingå detta avtal är av den arten att vi menar att detta är felaktigt. Det är mot den bakgrunden som den reservation som är fogad till betänkandet har tillkommit. Vi ser reservationen som ett inlägg i den fortsatta debatten och hyser den förhoppningen att Sverige framgent skall driva en politik även på detta område som vitsordar den fria handels och marknadens förmåga att skapa en sund utveckling i u-länderna. Det gör man inte genom att koncentrera sig på råvaror, utan genom att satsa på en exportinriktad ekonomi som kan konkurrera inom många olika områden. Fru talman! Av allmänna voteringstekniska skäl avser jag inte att yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Jag förstår mycket väl varför Gunnar Hökmark inte avser att yrka bifall till reservationen och varför han vill diskutera denna fråga i principiella termer. Skälet är helt klart att den motion som har väckts med anledning av regeringens förslag om att Sverige skall erkänna 1989 års juteavtal visar att man har missuppfattat vad som står i detta avtal. Man talar i motionen om att det är fel att genom avtal manipulera priser och liknande. Nu innebär inte detta juteavtal någon manipulation av priser, utan avtalet innebär mera ett stöd för viss projektutveckling när det gäller detta område. Därmed har också reservationen fått en helt annan lydelse, eftersom den nu ändå tydligen skall vara en reservation, än det som har framförts i motionen. Fru talman! I varje fall jag vill yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 13. Vi från näringsutskottet ställer oss alltså bakom regeringens förslag om att riksdagen bör godkänna detta avtal. Gunnar Hökmark förde vidare ett allmänt resonemang som gick ut på att dessa länder i stället för att sluta avtal av den här typen bör inrikta sig på marknadsekonomi och satsa på export. Det kan vara intressant att höra vilka tankar som ligger bakom Gunnar Hökmarks filosoferande på den här punkten. Är det något som marknadsekonomin leder fram till när det gäller den internationella handeln är det just till en specialisering de olika länderna emellan. Denna specialisering innebär ju alldeles särskilda risker i nya ekonomier, typ uländer. Jag är övertygad om att det inte är planekonomi och liknande som har gjort att man i vissa stater har specialiserat sig på t.ex. kakaoexport eller juteexport. Dessa länder har ansett att de haft fördelar på dessa områden. Det är snarare marknadsekonomin som har drivit på och orsakat att det har blivit en alltför ensidig ekonomi.

Detta kan också utgöra en ytterligare belysning av den tidigare diskussionen som vi förde om frihandelns i och för sig grundläggande välsignelse, men också komplikationer när det rör sig om aktörer på en internationell marknad, aktörer som är oerhört ojämlika vad beträffar ekonomiska förutsättningar. Fru talman! Detta var en liten utveckling närmast föranledd av Gunnar Hökmarks filosoferande om marknadsekonomin inom ramen för det internationella handelsutbytet. Med det anförda vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 13.
Fru talman! Om det var mitt, som Lennart Pettersson kallade det, filosoferande som ledde fram till Lennart Petterssons funderingar beklagar jag, eftersom det aldrig var min avsikt. Menar Lennart Pettersson verkligen att ett avtal som för en viss råvara stabiliserar priset och skapar illusion av trygghet för det enskilda råvaruproducerande ulandet är ett avtal som underlättar för det landet att övergå från att vara mindre koncentrerat till en råvara i sin export till att sprida sin varuproduktion? De funderingarna är faktiskt i allra högsta grad ohållbara. Jag skulle vilja be Lennart Pettersson att litet närmare studera den utveckling som vi kan följa i ett par latinamerikanska och asiatiska länder. Det är när de har frigjort sig från sin råvaruinriktning i exporten och från importsubstitutionen som de har fått möjlighet till mångfald i sin export. Så länge de trodde att priserna på koppar, kakao, rågummi osv. för alltid var givna kunde de hålla uppe den egna illusionen av att man inte skulle tvinga fram en fri export och import, utan att man i stället skulle kunna förlita sig på den råvara som dominerade landets ekonomi. Under 70 och 80-talet skapade detta nästintill katastrofer för en stor del av dessa u-landsekonomier. När ett par av dem gick ifrån denna ekonomiska inriktning har vi fått se några ekonomiska under, framför allt i länder i Asien men även i ett par andra länder som tidigare har tillhört tredje världen. Jag beklagar den socialdemokratiska gruppen om mitt filosoferande ledde till Lennart Petterssons funderingar, eftersom de var till skada för socialdemokratin. Det kanske inte är någon stor skada för borgerligheten och ej heller för reservationen. Jag vill gärna hålla fram innehållet i reservationen som ett utmärkt resonemang. Man må kalla det filosoferande.
Fru talman! Jag inser nu att Gunnar Hökmark knappast har några mera grundläggande ekonomiska kunskaper, men den debatten kan vi föra i ett annat sammanhang. Jag betackar mig för den typ av påhopp som Gunnar Hökmark försökte komma med i sitt inlägg. Låt mig bara konstatera, Gunnar Hökmark, att det avtal som vi nu diskuterar inte handlar om prismanipulationer och prisstabiliseringar där betydande tveksamhet kan råda. Det handlar om en annan typ av avtal. Det handlar om projekt för att utveckla jute och juteprodukter. Låt oss få det helt klarlagt att det är det som det är fråga om. Därmed kan inte avtalet ha den skadliga inverkan som Gunnar Hökmark försöker göra gällande i sitt inlägg. Man kan i och för sig diskutera om det är bra eller dåligt och om det har någon större betydelse. Från näringsutskottet sida har vi velat markera att vi tycker att det kan vara rimligt att regeringen skriver på det. Om vi skall ta en diskussion om vilka krafter som styr den internationella handeln mellan i-länder och u-länder är det helt klart att om marknadskrafterna får verka så driver det fram en hög grad av specialisering. Jag har pekat på de problem som kan uppkomma i en sådan relation för u-länder som har ganska svaga möjligheter att utveckla olika specialiteter. De har ofta en inriktning, det kan vara på kakao, juteprodukter, bomull eller något annat. De får då signaler från marknadsekonomin om att de skall utveckla detta. En mängd aktörer verkar i den riktningen. Det föreligger betydande risker. De ekonomiska under som Gunnar Hökmark vill peka på i Asien och på andra håll är exempel på stater som från början inte har haft ett ensidigt beroende av vissa råvaror. De har lättare kunnat bryta sig loss.

Fru talman! Jag vill låta det vara en öppen fråga vem som står för aningslösheten här. Det är det som står i reservationen som Lennart Pettersson har anledning att bemöta. Det resonemanget ledde sedan Lennart Pettersson vidare till andra funderingar, som jag bemötte i min andra replik. Jag vill nog ändå insistera på att många av dessa länder var tidigare råvaruberoende. Det var när de frigjorde sig från detta råvaruberoende som de också fick förutsättningar för en bredare export. Det har också lett till deras framgång. Det är bara att studera de länder som har varit framgångsrika bland tredje världens ekonomier. Man kan också studera de länder bland tredje världens ekonomier som inte har varit framgångsrika. Förlitandet till en eller ett par enskilda råvaror har i praktiken kommit att hämma deras utveckling.
Fru talman! Det vore en fördel om vi kunde komma överens om att konkretisera oss litet.

De länder som inte har haft mycket bestämda fördelar har kunnat börja med litet mera jämlika förutsättningar över ett bredare fält. De har därför kommit loss lättare. På det ena eller andra sättet har de råvaruberoende länderna, som ofta har byggts upp under en kolonialtid, fått en lättare start -- men de har hamnat i en återvändsgränd. Oavsett om de har varit planekonomiskt styrda eller om de har styrts genom impulser utifrån har de haft en svår situation. Den lever de fortfarande med. Jag tror att de är mycket dåliga exempel på att det ena eller andra systemet skulle vara bra för dem. I bägge fallen har ett extremt råvaruberoende varit till nackdel för dem.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag vill bara påpeka att Gunnar Hökmark tidigare i ett inlägg här i kammaren har talat om fredlig samverkan såsom ett önskvärt inslag i handelsutbytet. Jag tror att de människor i de fattiga länderna som producerar jute upplever att avtalet som stöder deras forsknings och utvecklingsverksamhet är ett utslag av i-världens vilja till fredlig samverkan och att det är uppskattat i dessa länder. Vidare vill jag framhålla att jute är ett naturmaterial, som vi har anledning att uppmuntra. Alternativen torde vara konstfibermaterial framställda på petroleumbas. Det förekommer säkert vissa miljöproblem i produktionen. Materialet jute bör vi ingalunda ringakta. Att dessa länder kan behöva diversifiera sin produktion tror jag gärna. Det är tydligen både Gunnar Hökmark och Lennart Pettersson överens om. Jag vill också instämma i den synpunkten. Men jag tror inte att det faktum att man säger nej till ett sådant avtal t.ex. hjälper Bangladesh att diversifiera sin produktion

Herr talman! Kvällens final ägnas ett betänkande som handlar om regeringens förslag att tillfällighandeln i princip skall bli fri. Jämfört med nuvarande lag om tillfällig handel är det nya lagförslaget ett steg i rätt riktning. En 15 år gammal byråkratisk, krånglig, godtycklig och konkurrenshämmande lag liberaliseras, och de svenska konsumenterna kan glädja sig åt en portion glasnost på handelns område. Det nya lagförslaget innebär en klar förbättring. Det erkännandet vill jag ge den i dag något sargade socialdemokratiska regeringen, som inte är bortskämd med beröm från vår sida. Men tyvärr orkade inte regeringen ända fram. Vi moderater vill nå ända fram till avregleringsloppets målsnöre. De försåtliga orden ''i princip'' ligger bakom den reservation som moderata samlingspartiet och folkpartiet har fogat till detta betänkande. ''I princip'' visar sig nämligen betyda att det fortsättningsvis skall kunna ställas krav på särskilt tillstånd för tillfällig försäljning av livsmedel, kläder och skor i de kommuner där kommunpolitikerna vill förhindra fri konkurrens inom dessa varuområden. De myndigheter som har som uppgift att i konsumenternas intresse bevaka konkurrens och prissättning har i sina remissvar ifrågasatt behovet av fortsatt reglering. Näringsfrihetsombudsmannen, statens pris och konkurrensverk och kommerskollegium anser, liksom vi reservanter, att regeringsförslaget går i rätt riktning men att man borde ta steget fullt ut. Att kräva tillstånd för viss tillfällig handel med varor är ett onödigt ingrepp i näringsfriheten. I avsikt att skydda glesbygden från utslagning av affärer motverkas konkurrens, förnyelse och prissänkningar. Det gagnar inte konsumenterna. Kommunförbundet förväntar sig att att ett relativt stort antal kommuner kommer utnyttja lagens möjligheter att reglera handeln. Kommunernas ökade arbetsbelastning bedöms bli så omfattande att kommunerna behöver längre tid för förberedelse innan lagen träder i kraft. Vi som förespråkar avreglering ser inga skäl att skjuta på tidpunkten för lagens ikraftträdande. Om riksdagen beslutar att släppa handeln fri, befriar vi kommunerna från en onödig arbetsbörda. Det ser vi som en välgärning. När det gäller kommunernas verksamhetsområde kan det finnas anledning att aktualisera en del socialistiska styrinstrument på varuhandelsområdet som vi moderater har kritiserat vid tidigare riksdagsdebatter. Kommunpolitiker har ju genom plan och bygglagen och varuförsörjningsplaner givits befogenheter att styra och reglera handelns marknadsmekanismer på ett sätt som klart motverkar konsumenternas intresse att få tillgång till ett rikt utbud av varor och tjänster till så låga priser som möjligt. Konkurrensen ute i kommunerna beskärs ofta till förmån för den redan etablerade handeln men till nackdel för konsumenterna. Kommunpolitikernas vittgående befogenheter och möjligheter att i detalj reglera och styra den fasta handelns villkor är inslag av planhushållningskaraktär som bör utmönstras ur den svenska lagstiftningen. I en marknadsekonomi är det konsumenterna som skall styra utvecklingen inom handeln genom att fritt välja varor, tjänster och inköpsställe. Fri företagsetablering är en av marknadsekonomins viktigaste grundpelare. Fri konkurrens och fri företagsetablering tjänar konsumenterna på. Utöver vad som krävs av miljö-, hälso och ordningsskäl finns inget behov av fortsatt reglering av den tillfälliga handeln. På en punkt anser jag att vi i kvällens debatt bör göra en klar markering. I utskottet aktualiserade Sveriges Köpmannaförbund den vilda gatuförsäljning som försiggår exempelvis i betänkandet finns några rader om gatuhandeln. För att få sälja varor på allmän plats krävs tillstånd från polis enligt allmänna ordningsstadgan. Det kravet ifrågasätts inte. Brott mot ordningsstadgan måste beivras. Ordningsstadgeutredningen har gjort en översyn av allmänna ordningsstadgan och lämnat förslag till en ny ordningslag. Ett betänkande är under bearbetning, och en proposition är i antågande någon gång nästa år. Det finns goda skäl att vi här och nu påtalar att de problem som finns kring tillfällig gatuhandel måste beaktas i den fortsatta beredningen av en ny ordningslag. Gatuhandeln har fått en sådan omfattning att det är befogat att överväga om rätt till tillfällig handel på allmän plats skall kräva någon form av registrering. Vi moderater anser att det måste skapas ett system som i konkurrenshänseende så långt som rimligen är möjligt likställer fast etablerad handel och systematiskt genomförd gatuhandel. När propositionen om ny ordningslag ligger på riksdagens bord bör förslag i denna riktning finnas med.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

Herr talman! Regeringens proposition om tillfällig handel är ett avregleringsförslag. Det välkomnar vi i folkpartiet liberalerna. Men precis som Karin Falkmer sade, har regeringen inte haft kurage nog att gå hela vägen utan flyttar bara fötterna fot om fot, så att säga. Det är denna halvhjärtade gärning som vi kritiserar. Generellt sett skall inte tillstånd krävas för tillfällig handel. Det är regeringens första grundtes i propositionen. Så långt är vi överens. Men i nästa andetag blir regeringen osäker och föreslår att det nog är bäst att kommunerna ändå får möjlighet att införa tillståndsplikt för vissa tillfällen och varor. Propositionen -- liksom det här betänkandet -- förefaller mig att vara ganska motsägelsefullt. Ibland pläderar man för en effektiv och fungerande konkurrens som verkar för konsumenternas bästa. ''Från konsumentsynpunkt är det viktigt att det finns tillgång till en god kommersiell service.'' Utskottsmajoriteten anser också ''att den tillfälliga handeln bör avregleras i möjligaste mån. För att konsumenterna skall kunna erbjudas ett stort utbud av varor och tjänster till så låga priser som möjligt är det väsentligt med en väl fungerande konkurrens inom handeln.'' Men sedan vänder socialdemokraterna helt om och tror plötsligt inte att den fungerande konkurrensen kan gagna konsumenterna, om inte politikerna är med och petar litet -- och reglerar litet -- i alla fall. Tunga remissinstanser som näringsfrihetsombudsmannen, statens pris och konkurrensverk och kommerskollegium avråder regeringen från att använda sig av viss tillståndsplikt. Men dem lyssnar socialdemokraterna inte på. Socialdemokraterna har, som man ofta tvingas notera, mycket svårt att släppa gamla regleringstankar. Även om en del socialdemokrater numera försöker att tänka i takt med tiden, så ser man lätt av enskilda motioner -- också i detta ärende -- att många andra ledamöter i det socialdemokratiska partiet sitter ohjälpligt fast i gamla ideologiska dogmer om centralstyrning och planhushållning. Över huvud taget finns det en misstro mot andra krafter i samhället än de som politikerna har att hantera. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i denna talarstol och tvingats konstatera detta faktum, om och om igen. Politikerstyrning och regleringar, samhällsägt och samhällsstyrt. Politikerna är alltid överlägsna och duktigare än vanliga människor och marknadskrafterna. Den grundfilosofin tycks ni socialdemokrater ha oerhört svårt för att släppa. I reservationen från folkpartiet och moderaterna säger vi att det, utöver vad som krävs av hälso och ordningsskäl, inte finns något behov av reglering av tillfällig handel. Den reservationen yrkar jag bifall till. Däremot är vi helt överens när det gäller att stävja illojal konkurrens genom t.ex. skattebedrägerier. Att få bort anonymiteten genom uppgivande av namn, adress och telefonnummer är ett sätt, som vi tillstyrker. Det kan hända att man kan hitta fler sätt att förhindra direkt brottslighet. Det är vi öppna för. Men att från början utgå från att de som sysslar med tillfällig handel är ekonomiska brottslingar tar vi avstånd från. Karin Falkmer också nämnde, har vi gemensamt i utskottet påpekat problemet. Vi inväntar en proposition till riksdagen, som är utlovad till nästa år. Då får vi tillfälle att behandla och pröva den handelskategorin, som alltså inte tas upp i dagens betänkande. Herr talman! Det är alltså beträffande reservation 1 som vi tänker begära votering.

Herr talman! Det är kommunernas uppgift att genom sitt ansvar för den fysiska planeringen tillse att grunden finns för en väl fungerande kommersiell detaljhandelsservice i hela den egna kommunen. Det är ett ansvar som kommunerna bör ha även i framtiden. Den fysiska planeringen är en gemensam angelägenhet som samhället måste ha det yttersta ansvaret för. Det gäller detaljhandeln precis på samma sätt som t.ex. placering och förläggning av industrier eller annan service, bostadsbyggande eller andra delar av den fysiska planeringen. Därför tycker jag att det i grunden är fel, som moderaterna och folkpartisterna resonerar i detta sammanhang, att frånta kommunerna det ansvaret.Ingen skulle väl komma på tanken att frånta kommunerna ansvaret för övrig fysisk planering. Detaljhandel ingår som en del i den fysiska planeringen. Den servicen är en del av det som människorna behöver ha i sina bostadsområden precis på samma sätt som de behöver sjukvård eller annan offentlig service. Strukturen inom detaljhandeln går allt mer mot storskalighet och centralisering med bl.a. ett ökat inslag av extern stormarknadshandel. Detta leder i sin tur till ökade transportbehov och ökad bilanvändning. Konsekvensen blir en ökad påfrestning på vår miljö, som samhället, vi alla gemensamt och kollektivt, förr eller senare måste bära kostnaderna för. Fri konkurrens är bra, men fri konkurrens betyder att man konkurrerar på lika villkor. Det betyder att man också skall ta kostnaderna för det man förorsakar samhället genom sin verksamhet. Att överlasta kostnader på samhällskollektivet som en annan typ av handel får ta över är inte fri konkurrens. Genom att plocka russinen ur kakan från den lokala detaljhandeln med sina fasta kostnader kan t.ex. den tillfälliga handeln bli en bidragande och förstärkande faktor i den pågående strukturförändringen. Så småningom, när den lokala detaljhandeln slagits ut, blir det samhället som får gå in och ta konsekvenserna i fråga om både service och miljö. Det är därför angeläget att kommunerna, utan att därför självfallet behöva utöva något slags etableringskontroll -- det är inte en kommunal uppgift och skall aldrig vara -- ges vissa möjligheter att skydda den lokala handeln, som tar ett stort ansvar för den permanenta närservicen, i motsats till den tillfälliga handeln och den externa stormarknadshandeln. Därmed tar man också ett ansvar för att hela Sverige kan leva vidare med rimliga förutsättningar.

Därmed yrkar jag bifall till reservation 2. Samtidigt vill jag uttala mitt stöd till Karin Falkmers uppfattning beträffande den mer eller mindre vilda gatuhandel som pågår i ganska olikartade former. Jag tycker att det finns skäl, precis som Karin Falkmer sade, att titta närmare på den. Men vi får tillfälle att återkomma till det senare.

Herr talman! Jag sade ingenting om centern i mitt inlägg, men det kan jag väl göra nu eftersom centerns representant kritiserade oss. Jag kan bara beklaga, Roland Larsson, att centern går t.o.m. längre än socialdemokratin när det gäller regleringsfrågorna i det här ärendet. Det stämmer dåligt, tycker jag, med de marknadsekonomiska synpunkter som diskuterades i samband med tidigare ärende här i kväll. Kommunerna har ju faktiskt att fatta beslut om huruvida de skall ha torghandel eller inte. Det kan kommunerna besluta själva. Kommunen är inte ålagd att lämna torgplats för torghandlare, utan kommunen kan själv besluta om man vill ha torghandel i sin stad eller ej. Däremot finns ingen anledning att ge kommuner befogenheter att kräva tillstånd av var och en som skall stå där och sälja. Centern har tillsammans med socialdemokraterna genomdrivit plan och bygglagen, som ger politikerna ytterligare ett instrument att reglera och bestämma var butiker får etablera sig. Vi har kritiserat den många gånger och tycker att den går för långt, men det är tydligen inte tillräckligt för centern. Centern vill gå ännu längre. I folkpartiet liberalerna har vi en mycket större tilltro till de köpmän som finns och som är etablerade. Vi tror att de klarar konkurrensen. Där skall det marknadsekonomiska systemet naturligtvis fungera. Det innebär inte att vi inte har en tilltro till den tillfälliga handeln. Vi vill ha ett brett utbud, fri konkurrens och det fria spelrum som skall finnas. Vi tycker att politikerna skall hålla sina fingrar borta från regleringar.
Herr talman! Jag hade hoppats att slippa gå i polemik med centerns representant, men jag får göra det i alla fall. Handeln behöver inte styras av kommunpolitiker. Det kommunala planmonopolet är ett inslag som inte hör hemma i en marknadsekonomi. Jag har alls icke samma inställning som centerpartiet, som välsignar att kommunpolitikerna i detalj reglerar och styr detaljhandeln. Centern går ett steg längre än socialdemokraterna när det gäller reglering av detaljhandeln, och även jag beklagar att det.

Herr talman! Det kan väl sägas att det finns en motsättning mellan ansvaret för den fysiska planeringen och det som kan uppfattas som inslag av etableringskontroll av den fria handeln. Jag är medveten om att det i praktiken är svårt att dra dessa gränser. Jag hävdar med bestämdhet att kommunerna måste ha ansvaret för den fysiska planeringen på detta liksom på alla andra områden och att man inte kan isolera detaljhandeln och säga att denna inte skall vara underordnad samman regler och bestämmelser som annat fysisk planering. Detta sagt vad beträffar detaljhandeln och kommunernas ansvar för den fysiska planeringen.

Vi vet alla att när den kommersiella servicen, affären, försvinner från bygden, då försvinner också litet av livsnerven i hela området. Därför är detta en oerhört betydelsefull fråga.

Jag vill poängtera att jag nu talar om typiska småorter, om den del av landet där detta problem finns och inte om det stora kommunerna, där det här inte är något problem. Man måste också kunna lita på att kommunerna har vett och sans att tillämpa detta på ett sätt som är bra även ur konkurrenssynpunkt.

Herr talman! Jag tycker bara inte, Roland Larsson, att det är vår sak som politiker att ta parti för den ena eller andra handelskategorin, att försöka skydda den ena handelskategorin mot den andra. Såväl kommunalpolitikernas som våra uppgifter är att skapa så goda förutsätttningar som möjligt för handeln och för näringslivet. Sedan är det handlens och butikernas sak att tävla om kunderna, och det skall de göra utan politikernas inblandning.
Herr talman! Frihet för handeln gagnar konsumenterna. Det passar inte med en reglering av handeln i ett marknadsekonomiskt system. Jag bor själv i en mindre kommun, en sådan som Roland Larsson talar om. Om det kommer en tillfällig försäljare till den kommunen, lockar han extra mycket folk, som besöker även den redan etablerade handeln. Jag tror inte att det fungerar riktigt så som Roland Larsson tror. Det som gagnar konsumenterna även i de små kommunerna är en ökad konkurrens om kunderna.
Herr talman! Vad vi nu talar om är faktiskt en avreglering i förhållandet till i dag. Det innebär en betydande skillnad i förhållande till de byråkratiska regler som för närvarande gäller. Att vi i centern tycker att man i någon mån vid denna avreglering skall beakta den lokala handelns situation innebär inte att vi på något sätt är emot denna avreglering. Visst är det riktigt att konkurrensen gagnar konsumenterna. Men jag tycker att ett villkor skall vara att konkurrensen sker på lika villkor. Om en del av detaljhandeln skall bära kostnader som den andra delen inte har, är det inte en riktig konkurrenssituation. Den lokala handeln har sina fasta kostnader och kravet på att den skall fungera permanent år ut och år in. Därför sker inte konkurrensen med den tillfälliga handeln på lika villkor, för att nu inte tala om de externa stormarknaderna, som medför att samhället så småningom får ta kostnaderna för att sanera de miljöproblem och andra problem som dessa förorsakar. Jag tycker att kostnaderna i så fall skall bäras av denna handel. Om så blir fallet kan vi helt och hållet ta bort dessa bestämmelser. Det måste ligga även i de andra borgerliga partiernas intresse att se till att konkurrensen sker på lika villkor. Låt oss därför försöka komma fram till regler som innebär att alla får bäa samma kostnader för sin verksamhet. Då kan vi helt och hållet ta bort dessa bestämmelser.

Herr talman! Det har fogats två reservationer till det här betänkandet. Bakom reservation nr 1 står moderaterna och folkpartiet, som inte tycker att regerings förslag om avreglering av tillfällig handel går tillräckligt långt. Jag vill understryka att det är lagen om tillfällig handel som vi nu behandlar, eftersom torghandeln helt plötsligt har dykt upp i debatten. Denna regleras av lagen om torghandel, och i denna lag föreslås nu inga ändringar. I reservation nr 2 anför centern tvärtom, att man tycker att lagförslaget går för långt, och man vill ha fler varor reglerade. Detta tyder väl på att majoriteten har hamnat rätt, och jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna. Syftet med regeringens proposition är att skydda konsumenterna -- inte den ena eller andra formen av handel. Utgångspunkten är att en fri konkurrens ligger i konsumenternas intresse och att ingripanden mot tillfällig handel bara skall göras när denna på grund av sin speciella karaktär kan ha negativa effekter ur konsumentsynpunkt. Det understryks också att ingripandena inte skall vara mer långtgående än vad som motiveras av konsumentintresset. Två speciella aspekter har ansetts särskilt viktiga för konsumenterna. Det måste finnas regler som gör att konsumenterna kan spåra försäljare för reklamationer och dylikt. På den punkten är vi i utskottet helt överens. Det framhålls också att konsumenter, främst i glesbygd, skall garanteras tillgång till kommersiell service med viktiga basvaror. Man har i det här fallet begränsat sig till livsmedel, kläder och skor. Ingripanden mot den tillfälliga handeln skall kunna göras endast i de fall när varuförsörjningen i ett område utsätts för störningar. Det måste väl vara rimligt att kommuner som har stora svårigheter att hålla i gång den sista affären kan skydda denna mot de problem som en helt fri tillfällig handel kan föra med sig. Många av dessa affärer har glesbygdsstöd; samhället betalar för att affärerna skall kunna hållas i gång. Inte har väl konsumenterna någon fördel av att den sista butiken slås ut av en tillfällig handel med ett mycket begränsat sortiment t.ex. en korvförsäljare som kommer med korv i baksätet på bilen någon gång i veckan. En sådan tillfällig handel kan ta bort den sista möjligheten för den fasta butiken att hålla i gång. Däremot kan jag inte se något skäl att ta med ytterligare varugrupper i skyddet. En möbelaffär t.ex. som inte kan tåla trycket från tillfällig handel kan förmodligen inte ha ett sortiment som i längden är tillräckligt för kundkretsens behov. En avvikelse från propositionen har utskottet gjort. Det gäller ikraftträdandedatum. Utskottet anser att kommunerna bör få ett par månader på sig att förändra sina rutiner, och vi föreslår att lagen skall träda i kraft den 1 april i stället för vid årskiftet. När det sedan gäller vad som skall finnas i den väntade propositionen om ordningsstadgan nöjer jag mig, liksom Gudrun Norberg och Roland Larsson, med att hänvisa till vad som står i betänkandet. Jag kan inte se att det finns skäl till ytterligare beställningar från regeringen i det fallet. För övrigt tror jag att vi helt har klarat ut positionerna i den här frågan. För egen del avslutar jag därför den här debatten med att säga god natt till herr talmannen, till personalen och till de ärade kammarledamöter som fortfarande finns här i kammaren.

Herr talman! Det här förslaget är faktiskt, glädjande nog, ett steg i rätt riktning, som jag tidigare har sagt. Den lag som finns och den lilla rest av reglering som finns kvar skall utvärderas om tre år. Det är min bestämda förhoppning att vi vid den utvärderingen kan stryka resterande tillståndskrav. Jag är nämligen övertygad om att det skulle göra varken till eller från för glesbygdsbutikernas del. Glesbygdsbutiker och butiker i mindre kommuner har ofta mycket högre priser på sina varor än vad affärer i närliggande kommuner har. Därför gör invånarna sina veckoinköp i storköpsaffärer, vilket inte förbättrar glesbygdsbutikernas möjligheter. Kanske gör invånarna, om en tillfällig försäljare då och då lockar dem att stanna kvar i sin kommun, sina inköp i den butik som finns på orten. Jag tror att det kan vara dags att avsluta dagens debatt, för jag tror inte att vi kommer längre i diskussionen. Jag vill bara säga att jag är övertygad om att fri konkurrens och etableringsfrihet på handelns område är det som gagnar svenska konsumenter var i landet de än bor.

Herr talman! Det är kanske dags att säga god natt och att gå hem, eftersom vi tydligen inte riktigt vet vad vi diskuterar. Johansson säger att det inte handlar om torghandel. Men jag instämmer inte i det, utan jag håller mig till det som står i propositionen: ''Lagen är tillämplig på all s.k. tillfällighetshandel, oavsett om den bedrivs i lokaler eller liknande utrymmen som utnyttjas vid enstaka tillfällen eller för kortare tid, från försäljningsstånd, fordon eller andra anordningar som har ställts upp utomhus eller genom kringföring. Till skillnad från lagen om tillfällig handel'' -- alltså den gamla -- ''är den nya lagen alltså tillämplig även i fråga om torghandel, marknadshandel samt handel som sker på mässa och liknande.'' Om socialdemokraterna inte ens vet vad det är för handel som vi diskuterar tycker jag att den här debatten kan avslutas -- det är ju meningslöst att fortsätta debatten.
Herr talman! Med anledning av det senaste inlägget måste jag, trots att jag redan sagt god natt, begära ordet för att säga följande. Faktum är att för att bedriva torghandel måste kommunen besluta att det skall finnas ett torg som det kan bedrivas handel på, och det är en helt annan sak.
Herr talman! Det är precis vad jag har sagt tidigare i en replik till Roland Larsson. Kommunen har att bestämma om det skall finnas någon torghandel över huvud taget på torget. Det handlar alltså om att kommunen har rätt att bestämma om någon plats skall upplåtas. Om kommunen bestämmer sig för att upplåta plats, regleras handeln av de bestämmelser som föreslås i den här propositionen och av lagen om tillfällig handel.